Fru talman! Lotta Olsson har frågat mig var jag och regeringen står i denna fråga och hur jag och regeringen avser att lösa de säkerhetsrisker som kan uppstå om man avser att implementera en elmarknadshubb. Etablering av en så kallad elmarknadshubb är viktig bland annat för att skapa bättre förutsättningar för efterfrågeflexibilitet, underlätta för nya marknadsaktörer och sammantaget öka konkurrensen på elmarknaden. Affärsverket svenska kraftnät arbetar, efter uppdrag från regeringen, med att utveckla och i framtiden driva en elmarknadshubb. I detta arbete lägger Svenska kraftnät stort fokus på säkerhetsfrågor. Regeringen å sin sida arbetar med att ta fram en produkt med förslag till nödvändiga författningsändringar för att införa elmarknadshubben. Säkerhetsfrågor och frågor som rör totalförsvaret ligger högt på regeringens dagordning och ges stor vikt i arbetet med författningsändringarna. Regeringen kommer även att säkerställa att regleringen uppfyller kraven i EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Regeringen planerar att under 2020 återkomma med en produkt med förslag till reglering.

Fru talman! Tillgång till el i rätt mängd och vid rätt tidpunkt är avgörande för att vårt samhälle ska fungera. Vi går med långa steg från att vara fossilberoende till att bli elberoende. Det är en bra utveckling. Om vi ska klara klimatutmaningen är tillgången till elkraft avgörande. Men det ökade beroendet av el gör oss också mer sårbara för elavbrott; elavbrott orsakade av naturkatastrofer av olika slag och elavbrott orsakade av sabotage. Vi är så beroende av att tillgången till el säkras att vi både fryser och får svårt att transportera oss om det inte finns tillgång till el. Dessutom kan vi inte längre kommunicera utan el. Våra smartphones fungerar inte. Fru talman! Eftersom samhället genomgår en stor strukturomvandling - det kan faktiskt kallas så - måste vi också tänka till och tänka om. Det som tidigare skulle vara kvalitetssäkrat och rationaliserat kan nu bli risker i samhället. Det innebär en ökad säkerhetsrisk att implementera en nationell elmarknadshubb. Det är en hubb som skulle samla all information från alla Sveriges 4,5 miljoner elkonsumenter och även deras elproducenter. När tankarna väcktes 2015 uppfattades denna hubb som en relevant rationalisering. En sådan hubb skulle innebära att man får alla sina elavgifter på samma faktura. Det skulle vara den stora vinsten. I propositionen Energipolitikens inriktning från april 2018 kan man läsa följande: "Regeringen arbetar även brett med ett antal olika förslag för att utveckla elmarknaden på nationell nivå, inte minst för att underlätta för konsumenterna genom bl.a. en elmarknadshubb för samlad hantering av mätdata som möjliggör nya tjänster och underlättar för konsumenter att vara aktiva." Även om år 2015 inte är så länge sedan har mycket förändrats. Folk betalar i dag ofta sina fakturor elektroniskt, och de kan därmed lättare se vad de betalar. Dessutom har vårt förhållande till el förändrats. Vi använder mer el, och många producerar också egen el. Allt detta gör att systemet för att få koll på sina elaffärer är både mer mångfasetterat och mer personligt. Man vill ha egna uppföljningssystem för sin elförbrukning och elproduktion, och många tar också ett relativt större ansvar för sina elaffärer. Detta gör också att man kan bli mer klimat och miljömedveten. Dessutom har en ökad hotbild mot Sverige tornat upp. Det är intressant för andra länder att komma över både kunskap om och styrning av vår el och vår energiförbrukning. Om syftet, som från början var att underlätta för konsumenterna, har överlevt sig självt är det ett högriskprojekt att ändå fortsätta arbetet med en implementering enligt regeringsdirektiven för Svenska kraftnät, samtidigt som man inte heller har tagit fram lagstiftning som ska ligga till grund för projektet. Det är då märkligt att man trots att flera remissinstanser, till exempel försvaret och Datainspektionen, varnat för risken med en nationell elmarknadshubb ändå fortskrider med arbetet. Därför är denna debatt så viktig.
Fru talman! Jag vill inledningsvis säga att vi naturligtvis kommer att ta de invändningar som finns i remissvaren från försvaret och Datainspektionen på största allvar. Datainspektionens huvudkritik var att förslaget inte var i överensstämmelse med GDPR. Det beror på att GDPR inte fanns när förslaget presenterades. Därför måste förslaget kompletteras så att det uppfyller de hårda dataskyddskrav som nu finns i och med GDPR. Försvaret hade frågor om vissa försvarsanläggningar skulle finnas med. Det ska de naturligtvis inte göra. Förslaget är tyvärr inte från 2015 utan kom redan 2009 när den dåvarande alliansregeringen kom överens med de andra länderna i Norden om hur elmarknaden skulle se ut. En elmarknadshubb är redan införd i Danmark och i Norge, och Finland håller, precis som Sverige, på att införa en elmarknadshubb. Vi ska, precis som de länderna, göra det med en hög respekt för säkerhet och integritet. Regeringen har inte för avsikt att lägga fram ett sådant förslag om det inte heller kan få de negativa remissinstansernas stöd.
Fru talman! En elmarknadshubb är egentligen en jättedatacentral som skulle administrera hela Sveriges elproduktion och elförbrukning. Det är en riktig drömanläggning om man vill kontrollera och styra över det svenska elsystemet, men som i alla drömmar är den tätt sammankopplad med risker. En jättedatabas kan i fel händer lamslå hela landet. Svenskar som innehar elavtal skulle finnas med. Det skulle vara en jättedatabas med personuppgifter. Och det skulle, fru talman, också vara en jättedatabas för hur det svenska elsystemet fungerar. Det finns andra länder som har implementerat elmarknadscentralistiska system, till exempel Norge och Danmark. Norge och Danmark har försökt, men man har inte helt kunnat införa systemet. Man har också sett ökad komplexitet, begränsad nytta och stora kostnader med detta. Om man inte ser till grundargumentet - nytta och tydlighet för elkunden - utan till kontroll över tillgång till energi och styrbarhet landar man ändå i dilemmat huruvida nyttan är större än risken. Borde man inte också ta fram regelverk och lagstiftning för projektet och inte som nu arbeta med att först ta fram produkten och sedan ta fram regelverket? Fru talman! Vi måste hela tiden lära oss av våra tidigare misstag, ändra oss då världen förändras och vara lyhörda för varningssignaler. Bara så kan vi få ett fungerande samhälle och en politik som utvecklas. Bara så kan vi leva i ett tryggt samhälle där våra viktiga samhällsfunktioner fungerar.
Fru talman! Först måste jag säga att Lotta Olsson naturligtvis har rätt i avseendet att i sådana här lite mer långsiktiga projekt måste vi alltid väga nytta mot risker. Det återstår både för riksdagens partier och för regeringen att göra det när vi har en färdig produkt och färdiga förslag till författningsändringar framme. Arbetet med produkten och med författningsändringarna sker parallellt för att det inte ska ta ännu längre tid. Då får naturligtvis även Moderaterna, precis som hela riksdagens kammare, avväga om det tidigare stödet för hubben ska ändras eller inte. Jag vill dock understryka en sak: Det här är inte någonting som administrerar produktionen. Elproduktionen är helt skild från elmarknadshubben. Det här systemet kommer att handha statistik om produktionen, men produktionssystemet är helt skilt från detta. Det är en viktig sak att ha med sig. Det är inte så att hubben är en förutsättning för någon elmarknadsproduktion. Nu ska vi göra systemet så säkert att det inte ska kunna slås ut, men även om det skulle slås ut har det ingen påverkan på produktionen av el i Sverige. Det är viktigt att vi har med oss detta, för annars riskerar vi att måla upp risker som inte finns. Vi ska naturligtvis inte gå fram med en produkt om det visar sig att den inte skulle behövas eller om det finns alternativa handlingsvägar som skulle ge lika bra eller bättre effekter. Jag hoppas att kunna samarbeta med Moderaterna och med andra partier i processen för att se till att vi får fram en så bra produkt som möjligt som är till gagn för Sveriges energikonsumenter och Sveriges energiproducenter. Det är min förhoppning att så kommer att bli fallet.
Fru talman! Viktiga samhällsfunktioner som energi och vatten är i dag mycket mer centraliserade än de var förr. Detta gör samhället mer sårbart, och det gör att vi måste vara mycket mer på tå då man påtalar säkerhetsrisker. Detta handlar också om något som debatterats mycket här i riksdagen tidigare: vikten av ett starkt civilt försvar och ett starkt civilsamhälle. El är inte bara en elfråga; det är en samhällsviktig funktion och därmed en säkerhetsfråga. Vi har i närtid under nuvarande regering haft flera skandaler på säkerhetsområdet: Transportstyrelseskandalen och skandalen inom Svenska kraftnät. Vid båda dessa tillfällen har man inte lyssnat på kritik och varningar som på ett tidigt stadium har kommit in och som man borde ha tagit till sig. Fru talman! Man har vid båda dessa skandaler oförtrutet arbetat på trots att varningsklockor har klämtat, trots att varningar har utfärdats och trots att man har fått signaler om att osäkra informationssystem kan innebära risker både för personlig säkerhet och för landets säkerhet. Ansvariga ministrar relaterar efteråt till att man har varit naiv och inte insett vilken fara informationsläckor på grund av bristande säkerhet kan innebära. Vi har helt enkelt inte råd att skylla på naivitet i efterhand. Vi måste vara förutseende. Därför hade jag önskat ett mer lyhört förhållningssätt till den stora risk som kan finnas med ett sådant här system. Jag hoppas att vi får tillfälle att återkomma i frågan.
Fru talman! Jag tror inte att jag kan ha ett så mycket mer lyhört förhållningssätt, Lotta Olsson, än att jag är beredd att i varje läge se om nyttorna överstiger eventuella risker. Jag är också beredd att jobba tillsammans med Moderaterna och andra partier i den här kammaren för att se till att vi gör det bästa för Sveriges elkonsumenter och elproducenter.